Herr talman! Det var en felsägning eller ett hörfel om Bengt Fagerlund uppfattade det så, att det inte skulle vara någon skillnad. Jag sade att det var svårt att se de skillnader som presenterades i motionen i förhållande till propositionen. Sedan är det väl ändå så när det gäller jämförelser med många av reservationerna, framför allt de socialdemokratiska, att man får göra en avvägning på resurssidan — hur mycket vi kan späda på. Jag tycker att det är ett något felaktigt grepp när vice ordföranden hänvisar till handikapporganisationerna — och underförstått kanske också till sysselsättningsutredningen, när den hade att föreslå sin personalförstärkning. Inte heller den har ju socialdemokraterna anammat, utan de förordar mycket lägre tal. Men likheten finns ändå mellan reservationen och utskottsmajoritetens förslag. Vi vill göra en kraftig förstärkning. Socialdemokraterna har bjudit något högre. Det skall vi återkomma till nästa vecka, som vice ordföranden sade.

Herr talman! Att jag tar till orda i den här frågan hör samman med att jag har ett visst förflutet i ärendet genom att ha tillsatt sysselsättningsutredningen och givit den i uppdrag att undersöka hur man skulle kunna förbättra situationen för de arbetshandikappade. Graden av handikapp hos en människa är ju, herr talman, ytterst en fråga om hur samhället ser ut, alltså beroende på politiska beslut. Det som avgör om en människa med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning är handikappad är samhällsmiljön. Ta en människa med synfel som exempel. Om det synfelet kan korrigeras med glasögon, som på mig, är vederbörande inte handikappad. Men en människa med samma synfel kan vara väldigt handikappad om hon lever i ett sam'älle där bara de riktigt rika har råd att skaffa sig glasögon och där alla de andra inte kan göra det. En rullstolsbunden behöver inte vara handikappad om samhället anpassas efter de krav en rullstolsbunden ställer. Vad jag vill komma fram till är att graden av människornas handikapp till stor del beror på politiska beslut. Två huvuduppgifter bildar ledstjärna för den politik som enligt vår mening måste föras. Den ena är att försöka förebygga handikapp genom olika åtgärder. Den andra är att de som har handikapp skall få möjlighet att leva så normalt som möjligt i gemenskap med andra. Det är här arbetet kommer in. Det är i arbetet den verkliga gemenskapen kan upplevas. Om jag säger att alla skall ha rätt till arbete kommer ingen gensaga från någon i detta hus, för alla vet att arbetet har en enorm betydelse för den enskildes utveckling, känsla av självrespekt osv. Människornas förmåga att arbeta måste ändå betraktas som en tillgång för samhället. Även om man inte kan lägga företagsekonomiska synpunkter på allt tillför praktiskt taget alla människor någonting genom sin medverkan. Att åstadkomma arbete åt alla är ingen lätt uppgift. Det kommer att kräva ofantliga insatser på många områden. När vi sedan skall diskutera de insatser som fordras är jag inte säker på att vi kan uppnå samma enighet, för då låter många just företagsekonomiska värderingar fälla utslaget, vilket förhindrar åtgärder. Rätten till arbete gäller självfallet även de arbetshandikappade. Denna grupp har det besvärligast, och för deras del krävs extra insatser. Uppgiften att titta på dessa insatser har sysselsättningsutredningen fått. De har klargjort problemen på ett ypperligt sätt och har lagt fram ett omfattande program för arbete åt de handikappade. Delar av det programmet har regeringen tagit vara på i sin proposition, och för den delen ger vi regeringen beröm. Men mycket viktiga delar av förslaget har utelämnats, och för detta klandrar vi regeringen och har i motionsförslag inbjudit riksdagen att korrigera regeringen på den punkten. Att handikapporganisationerna är besvikna finner jag naturligt. De företräder ju de människor detta berör. Det är alltid den som har skon på sig som vet var den klämmer. Låt mig, herr talman, slå fast en självklarhet. Vårt arbete med att ge de handikappade sysselsättning, våra möjligheter att finna jobb åt dem, blir naturligtvis framgångsrikt först då vi kan få till stånd en allmän ökning av sysselsättningen. Vi måste med andra ord ha en näringspolitik som ger nya jobb. Men även om antalet sysselsättningstillfällen ökar betyder det inte automatiskt en lättnad för de handikappade — långt därifrån. Visserligen har de senaste årens trygghetsreformer på arbetsmarknadsområdet i någon mån hejdat utslagningen av de arbetshandikappade som finns på arbetsmarknaden. Innan vi hade trygghetslagarna var utslagningen av handikappade mycket omfattande under en lågkonjunktur. Trygghetslagarna har emellertid inte i någon mån hävt utestängningen av dem som inte fått fotfäste på arbetsmarknaden eller av dem som på grund av företagsnedläggningar har blivit utan jobb. Visser nu hur arbetsgivarna, när de behöver fler medarbetare, ratar alla som inte omedelbart fyller högt ställda krav. Främjandelagen är ju ett av de medel som skall utnyttjas, och det måste ske genom riktlinjer för en effektivare tillämpning av lagen. Föreskrifterna måste i klartext tala om de skyldigheter som arbetsgivarna har, och arbetsgivarna måste helt enkelt anställa handikappade. Ofta är det nödvändigt att anpassa arbetsplatsen till den enskildes förutsättningar. Det är ett sätt att undanröja arbetshinder, och med litet god vilja kan det med lätthet ordnas. Vi har, som redan sagts från denna talarstol, fått en kraftig ökning av antalet förtidspensionärer. Deras antal har ökat mycket kraftigt de senaste tio åren. Det hör samman med att det har blivit lättare att få förtidspension. Riksdagen har ändrat reglerna för beviljande av förtidspension efter krav från den fackliga rörelsen. När vi nu talar om att vi skall försöka att hjälpa de förtidspensionerade till ett arbete innebär det inte alls att vi vill försämra möjligheterna till förtidspension, då pensionering är en riktig lösning av ett personligt problem för personer som närmar sig folkpensionsåldern. Men det som oroar oss, som måste oroa oss och som inte kan godtas, är att så många unga personer har blivit förtidspensionerade. Det är ett bevis på ökad utslagning, när personer i mycket unga år i stället för att få ett arbete hänvisas till förtidspensionering. Det kan inte vara rimligt att dessa unga människor lämnas åt sitt öde, bara därför att vi har ordnat deras ekonomiska försörjning. Vi får inte nöja oss med att erbjuda de unga förtidspension, därför att samhället inte lyckas ordna ett jobb till dem. Vi har föreslagit en uppsökande verksamhet bland de unga förtidspensionärerna. Huruvida de föreslagna åtgärderna skall bli framgångsrika beror på om det finns personal som kan ta itu med dessa frågor. Detta är alltså en kärnfråga. Om de föreslagna åtgärderna skall bli till gagn och nytta för de handikappade, så som vi avser, måste det finnas personer som exempelvis ser till att främjandelagen följs. Där kan man naturligtvis inte bara räkna med personal inom arbetsförmedlingen, utan man får också ge den facklige förtroendemannen ökade möjligheter att hjälpa de arbetshandikappade. Vi beklagar att vi inte har fått förslag om det från regeringen. Det måste finnas personal som ser till att de handikappade får erforderlig utbildning och erforderliga tekniska hjälpmedel. Det måste finnas personal som söker upp de förtidspensionerade ungdomarna. Jag nämner detta för att belysa en del av det som måste göras. Vad som nu framhållits visar med all önskvärd tydlighet att det rör sig om ett mycket personalkrävande arbete. Vi vet att personalen på arbetsförmedlingarna med hänsyn till den rådande situationen på arbetsmarknaden inte hinner ägna sig åt de arbetshandikappade. Det betyder att deras situation har ytterligare försämrats — och det i en tid då vi går ut för att ta ett verkligt krafttag för de handikappade. När det gäller regeringens förslag i det här avseendet är vår kritik hård. Även om beslutet i den frågan skall fattas först nästa vecka har jag och Bengt Fagerlund nu med kraft velat understryka detta. Vi delar nämligen sysselsättningsutredningens uppfattning att om inte arbetsmarknadsverket får erforderligt antal medarbetare som kan ägna sig åt de handikappade, då hjälper inte en aldrig så välvillig skrivning i proposition eller betänkande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag skulle vilja börja det här inlägget med att säga att det ändå, som arbetsmarknadsutskottets ordförande sade, föreligger en glädjande enighet kring regeringens förslag till åtgärder för de handikappade. Det något höga röstläge som märktes i första varvet när propositionen bekantgjordes bör sättas i relation till detta. När man nu summerar betänkandets innehåll i utskottsskrivningar och reservationer finner man att det inte är så värst mycket som skiljer. Jag skall kommentera några av de punkter som ändå kvarstår. Här är då fyra socialdemokratiska reservationer. Jag tillåter mig att påstå att de till en del innehåller ganska marginella synpunkter. Men låt mig ta upp en del av de resonemang som här har förts av vice ordföranden i utskottet, Bengt Fagerlund, och Ingemund Bengtsson. Jag tror att det skulle vara av intresse att lägga Ingemund Bengtssons anförande vid sidan av det som jag höll här i kammaren för någon timme sedan. Man skulle då se att det föreligger stora överensstämmelser i värderingarna av hur vi skall närma oss de problem som gäller de handikappade i arbetslivet. Det är mycket stor överensstämmelse mellan våra uttryckssätt i de centrala frågorna. Låt mig börja med att hålla med Bengt Fagerlund om att det är självklart att den ekonomiska politik och den näringspolitik vi för tillsammans med politiken på en hel del andra områden måste bilda en helhet. De är förutsättningarna för en aktiv arbetsmarknadspolitik, dvs. för att åstadkomma ett utbud av arbeten som också ger de arbetshandikappade chansen. Det betonade jag i mitt inledningsanförande. Visst kan vi ha olika uppfattningar om hur den ekonomiska politiken skall föras, men det är en annan sida av den här diskussionen. I detta hänseende - att skapa flera jobb — har vi samma målsättning. Här har sagts att sysselsättningsutredningens betänkande mottagits positivt, och det håller jag med om. Propositionen byggdes i stort sett upp på sysselsättningsutredningens delbetänkande. Det finns några punkter som vi inte tog med och som utskottet har skrivit in — jag tänker exempelvis på fadderverksamheten. Och det finns några punkter som föranlett reservationer. Jag skall i fortsättningen i huvudsak ägna mig åt dem. Den första tar upp de allmänna riktlinjerna. Där konstaterar utskottet att man har svårt att se vilken konkret vägledning det socialdemokratiska förslaget till riktlinjer ger för arbetet med att förbättra de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden. Jag kan i och för sig hålla med om det. I reservationen tar man upp ting som att man skall utnyttja främjandelagen mer -— jag skall strax återkomma till det. Men i övrigt handlar den rätt mycket om vad man kallar regeringens halvhjärtade förslag om personalförstärkning till arbetsmarknadsverket. Jag vill då än en gång framhålla att ingen annan myndighet har tilldelats motsvarande förstärkningar. Arbetsmarknadsverket har inte heller tidigare fått förstärkningar av en sådan omfattning som den nu föreslagna.

Vi har ökat anslagen med nästan 100 96 i förhållande till vad Ingemund Bengtsson orkade med. Därför, herr talman, framstår det litet märkligt att man tar till så hårda ord i kritiken mot oss nu när vi har givit det största tillskott av tjänster som någonsin tilldelats detta verk. Vi har gjort det i ett läge då vi allmänt sett måste vara utomordentligt återhållsamma med resurser, och alla andra centrala myndigheter har fått hållas tillbaka på ett helt annat sätt än arbetsmarknadsverket har fått göra — och för den delen även arbetarskyddsstyrelsen som inte är ointressant i detta sammanhang och som också fått en god resursförstärkning. Det kan förtjäna påpekas att när kammaren senare skall ta ställning till dessa frågor finns det en reservation från moderata samlingspartiet, som anser att regeringen har gått för långt och att resursförstärkningen är för stor. Det visar kanske att vi har lagt oss på en rimlig nivå. Det är vad verket orkar svälja för att växa ut på ett effektivt sätt. Får jag så nämna något om främjandelagen. Jag har redan sagt att den bör tillämpas och tillämpas effektivt. Det är väl så klara verba som egentligen går att ge. Lagen, menar sysselsättningsutredningen och de socialdemokratiska reservanterna, är fullgod. Ni har inga anmärkningar på den punkten utan anser att lagen är bra sådan den nu är. Jag har ställt mig öppen till det utredningsarbete som pågår om trygghetslagarna och till möjligheten att också se på lagtexten och fundera över om den är så bra den kan vara från äldres och handikappades synpunkt. På så sätt visar jag en större öppenhet än de socialdemokratiska reservanterna har visat här i dagens debatt. Den socialdemokratiska reservationen går mer ut på att regeringen nödvändigtvis måste skriva föreskrifterna. Vi får inte lämna över till det ansvariga ämbetsverket att fundera ut hur man bäst skall tillämpa den lag som regeringen och riksdagen tillsammans har stiftat. Vilka föreskrifter är det då som socialdemokraterna menar är så fundamentala för att få detta att fungera på ett bättre sätt? Jo, säger Ingemund Bengtsson, att arbetsgivarna skall känna sitt ansvar för att anställa handikappade. Ja, jag har sagt det många gånger, Ingemund Bengtsson. Jag sade det i dagens inledningsanförande, och jag kan säga det nu igen: Jag kan inte förstå att det är någon skillnad. Däremot kan jag ställa mig tveksam till det socialdemokratiska förslaget om en närmare kvantifiering av företagens och förvaltningarnas ansvar för sysselsättning av arbetshandikappade. Det är svårt att se hur detta förslag skulle kunna genomföras utan att man i praktiken kommer mycket nära en kvotlagstiftning med innebörd att arbetsgivarna skall vara skyldiga att ha en viss procent handikappade anställda. Vissa erfarenheter från andra länder, där systemet har prövats, visar att det för med sig en rad nackdelar utan att för den skull de handikappades situation blir nämnvärt bättre. Bengt Fagerlund hade något i sitt inlägg om att man, om man inte använder främjandelagen, kan tvingas till kvotlagstiftning för de handikappade. Jag fattade honom så. Jag har sagt här, Bengt Fagerlund, och jag upprepar det, att främjandelagen skall tillämpas. Däremot är jag mycket reserverad mot en ren kvotlagstiftning. Låt oss använda det laginstrument som vi nu har. På den punkten är vi faktiskt eniga. Jag vill också säga något om arbetsmarknadsverkets uppgifter när det gäller att granska företagens personalpolitik, som reservanterna uttrycker det. I samarbete med arbetsgivare och fack bör verket informera sig om personalpolitiken och söka påverka den i önskvärd riktning. Om sedan företagen inte svarar mot de krav som rimligen bör ställas på dem, då får naturligtvis diskussionerna föras vidare på ett sådant sätt som främjandelagen anger. Tiden flyktar fort, herr talman. Jag borde kanske också kommentera de andra reservanternas synpunkter något. I reservationen 7 tar Sten Svensson, Sixten Pettersson och Allan Gustafsson upp frågan om arbetsmarknadsinstituten, och det är en viktig fråga. Jag har tyvärr inte nu tid att utveckla resonemanget mer än att jag instämmer i det som Arne Fransson deklarerat för, som jag uppfattade det, huvuddelen av centergruppen. Hans värdering på den här punkten stämmer väl överens med min egen. Det gäller att utnyttja de resurser vi har på bästa sätt för de handikappades räkning.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern gör gällande att de socialdemokratiska reservationerna enbart berör marginella ting. Hade det varit så, då hade ju arbetsmarknadsministern inte behövt använda hela den tid han hade till förfogande för att ta itu med våra reservationer. När det gäller främjandelagen håller vi på den uppfattningen att lagen i och för sig ger de möjligheter som behövs. Vi har inte sagt att man skall ha en kvotlagstiftning. Vi har sagt att om man tillämpar främjandelagen på det sätt som vi vill, så att de handikappade dels inte blir utslagna, dels får jobb, behöver vi ingen kvotlagstiftning. Då löser främjandelagen de problem som vi har aktualiserat. Sedan tog arbetsmarknadsministern upp frågan om antalet medarbetare inom arbetsmarknadsverket och trodde sig ha en poäng genom att göra gällande att jag på min tid minsann inte gav arbetsmarknadsverket så mycket personal som herr Wirtén nu har gjort.

Utskottets ordförande sade och herr Wirtén snuddade vid att resurserna ändå är begränsade. Det skall jag inte förneka, men de resurser man har skall man ge åt dem som bäst behöver resurserna. Det är väl inte obekant för arbetsmarknadsministern att det har pumpats ut miljarder och åter miljarder till arbetsmarknadspolitiska och sysselsättningspolitiska åtgärder som ibland har varit mycket diskutabla. När man satsar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, exempelvis för handikappade, måste man också lyssna på vad arbetsmarknadsverket säger: För att kunna genomföra åtgärderna behövs det mer personal. Vi har varit realistiska i vårt bud, när vi föreslagit en ökning av personalen.

Herr talman! Vi hörde nyss att arbetsmarknadsministern instämde i det uttalande som Arne Fransson gjort. Han sade ungefär så här: Oavsett socialisering eller inte socialisering skall man avgöra detta med hänsyn till sakfrågan. Jag noterade också att arbetsmarknadsministern i sitt inledande anförande tillbakavisade våra synpunkter och hävdade att det inte var fråga om socialisering. Jag tycker det är märkligt att man kan påstå att det inte är fråga om socialisering. Det påståendet innebär att all verksamhet som betalas med skattemedel i realiteten redan är socialiserad. Det är en märklig argumentering. Man skulle på samma sätt kunna hävda att den del av läkemedelsindustrin som levererar sina produkter till sjukhusen redan är socialiserad och utan vidare kan inordnas under offentligt huvudmannaskap. Om folkpartiet menar allvar med dessa synpunkter bör alla leverantörer till försvaret, skolorna, sjukvården, statliga myndigheter etc. ha anledning att känna oro. De kan ju befara att bli ”inordnade” under något offentligt organ. Än så länge har dessa argument varit socialistiska argument och inte folkpartistiska. I varje fall uttrycker de inte några liberala idéer. Vi hörde arbetsmarknadsministern nyss säga att han står socialdemokraterna nära i värderingarna. Man frågar sig vad detta innebär i denna sakfråga. Det förefaller som om ägarna till de arbetspsykologiska företagen nu fått en förklaring till detta ingrepp. Jag vill då deklarera, herr talman, att jag står betydligt närmare de värderingar som industriministern har uttryckt i den nyss avlämnade industripolitiska propositionen, där han pläderar för ett vaktslående kring marknadsekonomin. Jag frågar: Blir det billigare och effektivare om den arbetspsykologiska verksamheten inordnas under arbetsmarknadsverket? Det är den avgörande frågan. Erfarenheten visar att kostnadsmedvetandet, ansvaret för innovationer, utveckling och planering m.m. är mera påfallande i ett privatägt företag med lönsamhetskrav än vad fallet är i en statlig institution. Till bilden hör att man inte skall inordna läkarna i: de föreslagna arbetsmarknadsinstituten. YR-utredningens skäl att kontinuerlig erfarenhet från ett brett verksamhetsområde bör eftersträvas, torde gälla även för psykologtjänsterna. Varför kan inte psykologinsatserna, i likhet med läkarinsatserna, fortsätta på konsultbasis? Varför denna åtskillnad?

Herr talman! Får jag börja med det senaste inlägget som Sten Svensson hade om arbetsmarknadsinstituten. När jag sade att det fanns stora likheter mellan de anföranden om grundprinciperna som Ingemund Bengtsson och jag hade haft här, avsåg jag åtgärderna för de arbetshandikappade i stort. I Sten Svenssons huvudanförande kunde jag notera att han bedömde situationen på ungefär samma sätt. Det råder stor värdegemenskap mellan partierna i den här frågan. Den speciella punkt Sten Svensson nu tar upp förtjänar kanske ytterligare någon kommentar. Då skulle jag vilja erinra Sten Svensson om att detta förslag bygger på det principbeslut som riksdagen tog 1977 på förslag av trepartiregeringen, den regering där Sten Svenssons parti satt med. Det riksdagsbeslutet formulerades på följande sätt: ”Starka skäl talar för att vissa delar av den arbetspsykologiska verksamheten samordnas och förs in under ett statligt huvudmannaskap.” Det var vad riksdagen då beslutade. Jag vet att man i riksdagen hade en del debatt om detta, men det var på trepartiregeringens förslag som beslutet togs. I sak håller jag fast vid att det gäller att samordna resurserna så att de handikappade kan utnyttja förmedlingarna och arbetsmarknadsinstituten på bästa sätt. Det är också viktigt att än en gång påpeka, som det redan gjorts från denna talarstol, att personalen på instituten står bakom regeringens och utskottsmajoritetens förslag på den här punkten. Till Ingemund Bengtsson vill jag säga att jag menar att det fanns en del marginella synpunkter i de socialdemokratiska reservationerna. Jag sade inte att alla var marginella. Tvärtom — de punkter jag bemötte menade jag hade mer substans, och det var därför jag ägnade huvuddelen av min replik åt de frågorna. Men vad gäller resursförstärkningen till arbetsmarknadsverket tycker jag ändå, Ingemund Bengtsson, att det inte så lätt går att krypa ifrån det tidigare ansvaret. Främjandelagen fattade riksdagen beslut om 1974, och de problem som vi har i dag fanns förvisso redan vid 1970-talets mitt. Och kände dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson att det behövdes en mer personalintensiv verksamhet för att följa upp främjandelagen, så borde han, när resurserna faktiskt var litet rikare i vår budget, ha givit denna förstärkning redan då. Och det är inte så, om man går tillbaka i hävderna, att Ingemund Bengtsson som departementschef alltid skrev under på AMS äskanden. Det tror jag vi kan dokumentera relativt lätt. Att man däremot skall lägga resurserna där de bäst behövs är vi eniga om, och det var ju precis vad jag sade att vi har gjort i regeringen. Det är inga verk som har fått så stor personalförstärkning som just de här berörda — arbetsmarknadsverket och arbetarskyddsstyrelsen. På den punkten har jag samma uppfattning som Ingemund Bengtsson. När det gäller reservationen om allmänna riktlinjer skulle jag avslutningsvis, herr talman, ändå vilja säga att det kanske är litet svårt att följa tankegången i den.

Vi känner det sociala ansvaret och vill ha en väl fungerande social marknadsekonomi. Det är den politiken vi vill företräda, och det här är onekligen att försöka ge en falsk varubeteckning åt den politik som vi arbetar för.

Herr talman! Jag vill erinra arbetsmarknadsministern om att när vi tog ställning till det här förslaget, som först framfördes i sysselsättningsutredningen, avlämnade vi en reservation i utredningen på denna punkt. Dessutom har vi här i kammaren röstat för de reservationer som vi fogat till arbetsmarknadsutskottets betänkanden, då detta ärende tidigare behandlats. Sedan påstod arbetsmarknadsministern att personalen står bakom detta. Det är en sanning med modifikation. Den direkt berörda personalen har protesterat, liksom arbetsgivarna, mot det här förslaget. Däremot är det riktigt om man talar om Psykologförbundet på riksplanet. Jag har en handling i min hand som är avlämnad av 18 psykologer i Malmöhus län, anställda vid Arbetspsykologiska utvecklingsgruppen.

Det är avsänt av en arbetsgrupp som talar för samtliga arbetspsykologiska institut, och jag skall be att få citera: ”Undertecknad samarbetsgrupp för landets samtliga fristående arbetspsykologiska institut med sammanlagt 250 anställda och ett 40-tal kontor över hela landet, protesterar härmed mot förslaget.” Herr talman! Jag vill avslutningsvis återkomma till monopolutredningen eftersom jag tycker att folkpartiregeringen där har gett goda direktiv för att avveckla offentliga monopol. Budgetminister Mundebo säger: ”Det finns också risk för att ett företag i en monopolsituation missgynnar vissa avnämare genom leveransvägran eller genom att tillämpa avsevärt sämre försäljningsvillkor än normalt. Monopol och karteller är därför i princip främmande för en social marknadsekonomi.” Han säger vidare: ”I vissa fall har statsmakterna av olika skäl ingripit med konkurrenshämmande regleringar——-—avt.ex. sociala skäl.” Budgetminister Mundebo avslutar därefter: ”Sådana konkurrenshämmande åtgärder bör dock i möjligaste mån begränsas.” Jag instämmer helt i den värderingen, och jag anser att den strider helt mot det förslag som nu har lagts fram.
Herr talman! Jag ber att ännu en gång få återkomma till frågan om medarbetare inom arbetsmarknadsverket för att klara dessa åtgärder. Jag kan berätta för herr Wirtén att det är alldeles klart att ett ämbetsverk inte alltid får precis vad det begär utan får finna sig i en prövning. Men under den tid jag hade ansvaret och vi föreslog åtgärder för att komma till rätta med exempelvis ungdomsarbetslösheten, fick verket det antal medarbetare som ansågs erforderligt för att man på ett rimligt sätt skulle klara uppgifterna. Så gjorde vi. Jag tillsatte sysselsättningsutredningen 1974. Den skulle alltså undersöka vilka åtgärder som måste vidtas för att hjälpa de handikappade och vilka personalresurser som fordrades för att klara detta. Jag sade i mitt anförande att om man skall kunna åstadkomma det vi föreslår — främjandelagen, bevakande av förtidspensionerade och allt det jag räknade upp — räcker inte den personalförstärkning som herr Wirtén har föreslagit, i synnerhet som han själv säger att de 350 tjänsterna skall ägnas den reguljära arbetsförmedlingsverksamheten. De hinner då inte ens ge sig på den här viktiga uppgiften. Jag vill alltså vidhålla mitt påstående att det bara blir en pappersprodukt om man inte ger verket möjligheter att få medarbetare som kan verkställa det vi beslutar i dag.
Herr talman! Jag skall bara summera Ingemund Bengtssons replik med att säga att arbetsmarknadsverket begär för nästa år sammantaget, om jag minns rätt, över 1 000 tjänster både för det vi nu diskuterar och för den reguljära verksamheten. Socialdemokraterna går över vårt bud med 300 tjänster och kommer alltså upp till 650. Det betyder alltså, Ingemund Bengtsson, att inte heller socialdemokraterna denna gång har kunnat ge den resursförstärkning som verket självt har önskat, och det kan jag väl förstå. Det är en kraftig uppräkning som sker från i snitt 200 under 1970-talet till 350 nu, och det tror jag vi skall känna oss till freds med.

Herr talman!

Men vid en genomläsning finner man att betänkandet även tar upp motionskrav som inte alls har med dessa frågor att göra. Detta gäller i hög grad vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1053 om vissa ändringar i lagen om anställningsskydd, som jag kommer att uppehålla mig vid —en del frågor i övriga vpk-motioner har Lars-Ove Hagberg berört, och Tommy Franzén kommer att ta upp andra. Såvitt jag kan finna är det bara ett yrkande i motion 1053 som har beröring med dagens ärende. De övriga sex yrkandena hör över huvud taget inte till dagens debatt. Jag skall börja med motionskravet om ändring av 1§ i lagen om anställningsskydd. Detta kommer att ställas under särskild proposition, och motionsyrkandet i den delen kommer då att ställas mot propositionens förslag till lagändring. Vårt parti har alltsedan lagens tillkomst yrkat att punkten 4 i I § skall utgå. Punkten innehåller en bestämmelse som undantar arbetare som av arbetsmarknadsmyndighet meddelats arbetslöshetshjälp i form av beredskapsarbete, arkivarbete eller musikerhjälp eller som anvisats arbete i verkstad inom arbetsvården. Regeringen föreslår en viss förändring av den här paragrafen, men det innebär inte på något sätt ett godkännande av vpk:s motionskrav. Flertalet av de omkring 110 000 som i dag står utanför lagens bestämmelser om anställningstrygghet kommer också i fortsättningen att finnas där, även om riksdagen antar regeringsförslaget, vilket vi betraktar som en marginell ändring. Denna fråga behandlades ganska nyligen vid en frågestund här i riksdagen, då en centerpartistisk ledamot påtalade olägenheten med att beredskapsarbetare inte hade någon anställningstrygghet utan kunde avskedas med hänvisning till att arbetaren varit sjukskriven mer än åtta dagar. Arbetsmarknadsministern, som nu har avlägsnat sig från debatten, sade vid det tillfället att detta var ett otillfredsställande förhållande, som naturligtvis borde rättas till. Ett bifall till vpk:s krav i det här hänseendet skulle lösa det problemet. Då skulle inte bara beredskapsarbetarna utan också de som är hänvisade till arbetsvården få anställningstrygghet och på så sätt inte kunna skickas från sina arbeten. Jag skall nu övergå till de övriga motionskraven som enligt min mening inte hör till dagens ärende. Eftersom utskottet har kopplat samman dessa frågor i det här betänkandet, måste de ändå beröras och bli föremål för debatt, även om det blir en debatt som kommer att ligga litet vid sidan om de frågor som anges i rubriceringen för dagens debatt. Reglerna om anställningsförhållanden som stadgas i 5§ ger enligt vår mening ett alltför stort svängrum för ingående av avtal, som i många fall innebär försämringar för de anställda jämfört med lagens bestämmelser. Den fasta anställningsformen, som är en av grundstenarna i lagstiftningen, kan förhandlas bort — och så sker också ofta. Avtal har träffats om s.k. visstidsanställning som står i direkt strid mot lagens anda. Det finns i dag arbetargrupper som har arbetat på samma arbetsplats i upp till 10-15 år men som på grund av ingångna avtal ändå inte har en fast anställning. Som exempel kan nämnas de s.k. tillfälligt anställda hamnarbetarna, som finns i de flesta svenska hamnar. Dessa arbetare har fortfarande en stor otrygghet, trots lagen om anställningsskydd. De har i princip anställning så länge den aktuella arbetsuppgiften varar. Det kan innebära en eller två dagar, men det kan också gälla exempelvis tre timmar. Detta är helt riktigt enligt avtal som ingåtts på basis av lagen om anställningsskydd. Det spelar således ingen roll, om dessa arbetare har arbetat på sin arbetsplats i 20 år — de har fortfarande ingen fast anställning. Enligt vår mening strider dessa avtal inte bara mot god sed på den svenska arbetsmarknaden. Avtalen strider också mot främjandelagen, som föreskriver att 5 § i lagen om anställningsskydd inte får utnyttjas på ett sådant sätt att det strider mot god sed på arbetsmarknaden. Det strider också mot lagens anda om fasta former för anställning, om man innehaft anställningen sex månader eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Vpk har alltså på nytt rest kravet att 5§ ändras så, att avtal om visstidsanställning endast är giltigt efter det att arbetsmarknadsstyrelsen har gett sitt godkännande. Då skulle många av de rent diskriminerande avtalen som nu är giltiga slopas. Med andra ord skulle det på den punkten bli en bättre anpassning till lagens anda. Arbetsmarknadsstyrelsen skulle i fortsättningen kunna hindra tillkomsten av dylika avtal.

Underrättelseskyldigheten vid uppsägning och avsked regleras i 10 § resp. 208. Vpk hävdar att det är av stor betydelse att även den fackliga organisationen underrättas. Det förhållandet att underrättelsen ”skall lämnas till arbetstagaren personligen” , som det uttryckligen står i lagen, är enligt vårt sätt att se otillfredsställande. Även den fackliga organisationen har ett stort intresse av att bli underrättad om eventuella uppsägningar och planerade avskedanden. Det är inte så sällan som anställda kallas upp och meddelas att de av en eller annan anledning kommer att sägas upp eller avskedas. Arbetsköparen kan vid sådana tillfällen övertala de berörda att utan invändningar acceptera åtgärden. Däremot är det inte alls säkert att fackföreningen skulle ha godkänt de planerade åtgärderna. Många uppsägningar och avskedanden sker med all säkerhet på detta sätt, dvs. utan att de fackliga organisationerna får vetskap om saken. Därför har vpk på nytt rest kravet på att 10 § och 20 § ändras så, att facket alltid blir underrättat om tilltänkta uppsägningar och avskedanden så att fackets företrädare snabbt kan gripa in och biträda medlemmarna. Vänsterpartiet kommunisterna anser också att 13 § helt bör utgå ur lagen om anställningsskydd. Vi kan inte se någon bärande motivering till att arbetsköparna skall kunna räkna sig till godo eventuella inkomster som en uppsagd under uppsägningstiden kan få på annat håll, om arbetsköparen inte kan eller vill bereda arbete under uppsägningstiden. Vårt yrkande på den punkten är således att 13 § helt skall utgå. Bestämmelserna om skadestånd för brott mot lagen, som finns intagna i 38 §, föreskriver bl.a. fullständig skadeståndsbefrielse i vissa fall. Vpk anser att denna bestämmelse bör utmönstras. Enligt vår mening skall ingen arbetsköpare kunna åsidosätta lagen exempelvis genom att orättmätigt säga upp en anställning och ändå kunna undslippa skadestånd. Det finns fall där arbetsdomstolen har förfarit på det sättet och helt frikänt arbetsköparen, trots att man gett arbetarparten rätt i att saklig grund för uppsägning inte förelåg. Vi anser det vara helt felaktigt. Bestämmelserna bör således utmönstras. Vårt parti har också tidigare krävt att ett minimerat skadeståndsbelopp för brott mot lagen skall införas och fastställas till 10 000 kr. Det är endast i undantagsfall som arbetsdomstolen har utdömt kännbara skadestånd. I de allra flesta fall rör det sig om skadestånd av den storleken att man måste betrakta dem som mer eller mindre symboliska, och det är på intet sätt avskräckande för att åsidosätta lagens bestämmelser. Herr talman! Det jag nu har anfört har inte, som jag tidigare sade, att göra med den egentliga debatten om de handikappade och deras situation på arbetsmarknaden annat än i I § och ändringen av den. Jag vill bara yrka bifall till vår motion 1053 och samtidigt understryka vad Lars-Ove Hagberg tidigare har anfört när det gäller de handikappades situation.

Herr talman! I den proposition som riksdagen nu behandlar i anslutning till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 20 finns också förslag till organisatoriska förändringar och ändrade huvudmannaskap. Utöver de regionala arbetsmarknadsinstitut som tillskapas föreslås i propositionen ett nytt centralt institut för metodutveckling och forskning. Det institutet föreslås få en organisation omfattande 41 tjänster. Verksamheten skall huvudsakligen bestå av forskningsoch metodutvecklingsarbete, och den skall till väsentlig del vara inriktad på praktisk utveckling inom arbetsmarknadsverkets område. Det understryks i propositionen att institutet skall. få en självständig ställning, och ett uttryck för dess självständighet gentemot arbetsmarknadsstyrelsen är att en särskild delegationsstyrelse skall inrättas för institutet. Jag vill först säga, herr talman, att det är värdefullt att vi får ett centralt institut, som får till uppgift att syssla med forskning och metodutveckling inom handikappområdet. I propositionen har man undvikit att ta ställning i lokaliseringsfrågan, men av skrivningarna i propositionen kan man indirekt utläsa att regeringen avsett att detta institut skall lokaliseras till Stockholm. Enligt vad jag har erfarit var det i den preliminära versionen av propositionen klart utsagt att institutet skulle lokaliseras till Stockholm.

I helt dominerande utsträckning har nytillkommande statlig verksamhet, trots riksdagens enhälliga uttalande 1973, lokaliserats till Stockholm. Under sexårsperioden sedan 1973 har 5 500 nya statliga tjänster tillkommit i Stockholm medan under motsvarande tid 60 statliga tjänster lokaliserats till västra Sverige. Vi har i en motion från socialdemokratiskt håll visat, att det finns alternativ till en Stockholmslokalisering. Självfallet kan man i samband med inrättandet av varje ny statlig institution och verksamhet anföra en rad skäl som talar för en lokalisering till Stockholm eller Stockholmsområdet, men just när det gäller det centrala forskningsoch metodutvecklingscentret talar starka skäl för en lokalisering till Göteborgsområdet. Jag skall inte, herr talman, utnyttja tiden till att rekapitulera allt som återfinns i motionen 2042. Jag vill hänvisa kammarens ledamöter till ett studium av denna motion, där vi har pekat på alla de olika institutioner och myndigheter i praktisk verksamhet som talar för en lokalisering till Göteborgsområdet. Det är, herr talman, med stor tillfredsställelse jag noterar att arbetsmarknadsutskottet har tagit intryck av de skäl som vi har anfört i vår motion. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt betänkande sagt att frågan om lokalisering skall bli föremål för utredning. Utskottet uttalar, och hänvisar därvid till vår motion, att goda möjligheter till samordning med olika verksamheter finns i Göteborgsområdet, och man pekar speciellt på lärarhögskolan i Mölndal, som är landets enda utbildningsanstalt för personal vid arbetsvårdsinstituten. Arbetsmarknadsutskottet är inte berett att direkt besluta att detta institut skall lokaliseras till Göteborgsområdet.

Även om vår nuvarande regering i stor utsträckning är Stockholmsdominerad, utgår jag från att regeringen förutsättningslöst låter utreda den här lokaliseringsfrågan i enlighet med arbetsmarknadsutskottets förslag, som jag förväntar mig att en enhällig riksdag bifaller. Blir det en sådan förutsättningslös utredning, kommer den med till visshet gränsande sannolikhet att verifiera att Göteborgsområdet är lämpligt för en lokalisering.

Herr talman! Till detta betänkande har kulturutskottet avgivit ett yttrande i anledning av propositionen 73 om åtgärder för arbetshandikappade och fyra motioner som är väckta i anledning av den propositionen. skulle upphöra och ersättas av en ny stödform, kallad anställning med lönebidrag — skulle alla våra länsmuseer hamna i en svår situation. Det beror inte på konstruktionen som sådan utan på att statsbidragen kommer att minska. Där det tidigare har varit full kostnadstäckning skulle det för gruppen allmännyttiga organisationer nu ges statsbidrag med 90 96. Som man påpekat i de motioner som kulturutskottet har yttrat sig över är länsmuseerna sammantaget en av landets största arkivarbetsplatser. Länsmuseerna har allt sedan slutet av 1940-talet varit beroende av de arbetsinsatser som görs som arkivarbete. Arkivarbetarna utgör över 40 96 av det totala antalet anställda vid länsmuseerna, och deras arbetsinsatser är en grundförutsättning för museernas verksamhet. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att räkna upp den långa rad av skiftande arbetsuppgifter som här kommer i fråga — jag förutsätter att ni alla väl känner till verksamheten på era resp. hemläns museer. Herr talman! Jag vet att arbetsmarknadsutskottet i likhet med andra utskott har en pressad arbetssituation just nu, men jag hade önskat att utskottsmajoriteten mer hade trängt in i hur denna reform kommer att beröra våra kulturinstitutioner och då framför allt länsmuseerna. Om den hade gjort det, tror jag att betänkandet hade fått en annan utformning och mer legat i linje med kulturutskottets yttrande. Då skulle vi samtidigt ha fått en garanti för att verksamheten på våra länsmuseer hade kunnat säkerställas. Nu har utskottet dock inte helt bortsett från att problem kan uppstå. På s. 38 säger utskottet sålunda: ”De ekonomiska problem som slutligt kan drabba vissa organisationer får tas upp i samband med prövningen av annat stöd från det allmänna.” Om man här syftar på att kommuner och landsting skulle ge ytterligare bidrag, känner vi alla till svårigheterna därvidlag. Skall sedan länsmuseerna vara med och konkurrera om de begränsade medel som finns anvisade för den snabbt växande kultursektorn ökar svårigheterna att klara de allt större arbetsuppgifterna. Får jag fråga utskottets talesman om t.ex. länsmuseerna kan komma i fråga för full kostnadstäckning efter övergångstiden. Jag syftar på vad utskottet säger i de sista meningarna på s. 37.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 Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen 8.

Herr talman!

Den andra konsekver.sen är de ökade svårigheterna att skaffa arbete åt arbetssökande med handikapp. De handikappades riksförbund, men också handikapprörelsen i sin helhet, har tidigt uppmärksammat problemen för personer med olika slag av handikapp att komma in i arbetslivet. Trots god grundutbildning och yrkesutbildning har unga människor även under högkonjunkturer stora svårigheter att erhålla anställningar. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att en rad åtgärder stått till förfogande för att underlätta en anställning. Arbetsmarknadsverket ger bidrag, bl.a. till tekniska hjälpmedel, ändringar av arbetsplatser och arbetsbiträde. AMS täcker även en del av lönen i form av s.k. halvskyddad anställning. Dessa instrument har emellertid inte använts på ett effektivt sätt. Bidragen har varit för begränsade och har även urholkats genom penningvärdeförsämring. Det tar alltför lång tid innan åtgärderna sätts in. Bristande personalresurser och tungrodd administration medför att många handikappade inte får lika chanser att konkurrera med andra arbetssökande om arbetstillfällena. De åtgärder som man har använt sig av har alltså inte varit tillräckliga. Sysselsättningsutredningenhar också klart dokumenterat att personer med handikapp är diskriminerade på arbetsmarknaden. Antalet arbetsplacerade på den öppna arbetsmarknaden har minskat, medan antalet arbetssökande ökat. Antalet arbetshandikappade som söker arbete genom arbetsförmedlingen är ca 70 000 per år. Endast 10 96 av dessa får ett jobb. Det är en skrämmande låg siffra. Vi vet också att ungdomar pensioneras i större utsträckning i dag än på 1960-talet. Det är ett förhållande som inga andra medborgargrupper skulle acceptera. Det gör inte heller de handikappade. Situationen i dag är den att många slås ut, t.o.m. från den skyddade sektorn, därför att de anses ha för låg arbetskapacitet. Bedömningen av arbetskapaciteten görs helt utifrån de brister som finns i personens funktionsförmåga. I stället borde man utgå från individens positiva möjligheter, intresseinriktning, egen bedömning och motivation för arbete. Det finns många skäl att ifrågasätta dagens sätt att bedöma arbetskapacitet. Rätten till arbete måste gälla alla som vill arbeta. Företagsekonomiska överväganden får inte lägga hinder i vägen. Från samhällsekonomisk synpunkt måste det alltid vara lönsamt att människor arbetar i stället för att uppbära pension. Utredningen konstaterar att ett ökat antal människor i unga år pensioneras. Pensionen är för många en form av långsiktig arbetslöshetsersättning i stället för erbjudande av arbete. Den som erhåller pension har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Från arbetsvårdens synpunkt tolkas pensionsbeslutet så, att sökanden därmed icke är aktuell för arbetsvård. Detta drabbar många rörelsehindrade ungdomar som fått en kvalificerad utbildning och klarat sig bra i utbildningssituationen. De ges inte chansen att pröva sina förutsättningar i arbetslivet. Pensionen måste även i fortsättningen utgöra en trygghetsfaktor för dem som inte kan erhålla arbete på grund av ett svårt handikapp. Det är emellertid nödvändigt att pensionssystemet utformas så flexibelt att det inte försvårar en arbetsplacering. Sysselsättningsutredningen har på ett förtjänstfullt sätt belyst situationen för människor med handikapp och visat på de samhällsekonomiska konsekvenserna av att unga arbetssökande i ökad utsträckning pensioneras i stället för att beredas arbete. Utredningen föreslog också en mängd åtgärder för att på kortare och längre sikt förändra den reguljära arbetsmarknaden och öka handikappades möjligheter till inträde i arbetslivet. Handikapprörelsen tillstyrkte i allt väsentligt utredningens förslag. Man tyckte det var bra. Man fick igenom sina krav på förstärkning av arbetsförmedlingen, samordning av de olika rehabiliteringsresurserna, individuellt stöd för arbetsplacering samt tillämpning av främjandelagen. Det skulle ske ett nytänkande på området. Förslaget väckte också stora förhoppningar bland människorna, inte minst bland de unga. Äntligen skulle rätten till arbete också gälla arbetssökande med handikapp. Ett kroppsligt handikapp skulle inte längre klassas som ett arbetshandikapp. Särskilt anmärkningsvärt bland de förslag som vi nu behandlar är regeringens begränsade förslag till personalförstärkning till arbetsmarknadsverket. Enligt arbetsmarknadsministern skall 350 nya tjänstemän jobba med 6 000 anpassningsgrupper och 35 000 arbetssökande, bevaka främjandelagens tillämpning och hålla kontakt med de nya arbetsmarknadsinstituten. Regeringen är inte heller beredd att skärpa tillämpningen av främjandelagen i enlighet med utredningens förslag. Det skall ankomma på AMS, liksom nu, att utge anvisningar. Man hänvisar också till de anvisningar som AMS utfärdat — och dessa ger inte råg i ryggen åt länsarbetsnämnderna. När det gäller bidraget för inköp av bil så höjer arbetsmarknadsministern inkomstgränsen något, men propositionen innehåller inte den genomgripande översyn av bestämmelserna som många väntat på. Möjligheten att få tillgång till en egen bil är en viktig förutsättning för många svårt handikappade när det gäller att komma ut i samhällslivet. Vi lever i ett land med hög biltäthet, men den grupp som i första hand skulle behöva detta kommunikationsmedel för att kunna fungera på samma villkor som andra har inte möjligheterna att skaffa ett sådant fordon på grund av för snäva bestämmelser. Det är anmärkningsvärt att regeringen så totalt nonchalerat riksdagens uttalanden såväl 1977 som 1978 om att förslag omgående bör läggas fram om vidgade möjligheter för handikappade att få tillgång till egen bil. Dessa uttalanden har antagits tidigare av en enhällig riksdag. Nu finner jag att de borgerliga ledamöterna har slagit av på detta krav. Jag vill slå fast att det gäller en viktig fråga och att översynen måste bedrivas med största skyndsamhet. Jag vill också understryka följande mening i den socialdemokratiska reservationen nr 5: ”Det bör dessutom fastslås att förslag till lösning av denna för de handikappade angelägna fråga skall läggas fram för riksdagen senast i 1980 års budgetproposition.” Detta uttalande är viktigt, och jag hoppas att reservationen får majoritet i riksdagen. Beträffande förslaget om lönebidraget så innebär det att arkivarbeten och halvskyddade arbeten i fortsättningen förvandlas till tjänster med lön och anställningsvillkor enligt avtal på den arbetsplats där man är anställd. Den reformen är värdefull — låt mig säga det. Arbetsmöjligheter för personer med handikapp är en av de mest angelägna frågorna i samhället i dag. Många människor berörs av våra förslag. Särskilt unga handikappade ställer stora förväntningar på de beslut som skall tas om en stund. Det är därför beklagligt att arbetsmarknadsministern inte har följt sysselsättningsutredningens förslag i dess helhet utan har slagit av på ambitionsnivån. Rätten till arbete skall gälla alla som vill arbeta. Samhället måste också ta ansvaret för att man uppnår det målet fullt ut.

Herr talman! För det första får jag notera att inte heller socialdemokratiska motionärer och reservanter har följt upp sysselsättningsutredningen i dess helhet. För det andra vill jag säga att när det gäller stödet till bil för handikappade så finns utredningsdirektiven färdiga, och arbetet kommer att bedrivas med största skyndsamhet. För det tredje skulle jag, herr talman, vilja fråga: När har jag sagt att 350 tjänstemän på AMS skall sköta 6 000 anpassningsgrupper?
Herr talman! Rolf Wirtén vet att riksdagen två år i följd begärt förslag till bidrag för inköp av bil. Jag tycker det är anmärkningsvärt att det förslaget inte är med i den här propositionen. Kommunikationsmöjligheterna är väldigt viktiga för de handikappade. De är beroende av dem för att komma ut i samhällslivet och till ett jobb. Jag tycker att det skulle ha varit helt i sin ordning att ett sådant förslag hade ingått i denna proposition. 350 tjänstemän är det antal som föreslås i propositionen. Vi menar att det inte är tillräckligt. En förutsättning för att en reform som denna skall lyckas är att AMS får tillräckliga resurser, och det menar vi att de definitivt inte får. Det är risk för att denna reform blir en skenreform därför att man inte avsätter de resurser som behövs för att genomföra den.
Herr talman! Utredningsuppdraget från riksdagen om bil för handikappade är en sak som sköts på socialdepartementet, och — som jag sade i min replik — utredningsdirektiven är färdiga. Sysselsättningsutredningen tog över huvud taget inte upp den här frågan, men jag har gjort det i propositionen och justerat inkomstgränserna för att förbättra villkoren något. Börje Nilsson svarade inte på min fråga. Jag skulle gärna vilja veta när jag påstått att 350 tjänstemän skall sköta 6 000 anpassningsgrupper. Något sådant uttalande har jag aldrig fällt. Det borde vara känt att verket har ca 7 000 tjänstemän och att det är verket som fördelar sin personalresurs. Påståendet att jag skulle ha gjort detta uttalande är helt felaktigt.
Herr talman! Beträffande bilbidraget är det riktigt att uppdraget ligger hos socialdepartementet, men man kunde ju tänka sig en samordning mellan departementen just i den här frågan. Jag tycker det är litet märkligt att det här förslaget inte finns med. Det är i sin ordning att man justerat upp bilbidragen, men det är inte tillräckligt. Det är, som jag sade tidigare, väldigt viktigt att man löser kommunikationsfrågorna. Det har man definitivt inte gjort i propositionen, och jag tycker det är anmärkningsvärt att man nonchalerar riksdagens beslut två gånger. En enig handikapprörelse har ställt sig bakom de här kraven, både 1977 och 1978. Vi förväntade oss faktiskt att man skulle se över bilbidraget just i det här sammanhanget, för det är här det problemet skall lösas. Jag tycker fortfarande det är märkligt att det förslaget inte finns med. Det är klart att det fanns ett stort antal tjänstemän tidigare på AMS, men nu startar man en ny reform. Man vet att det finns stora brister när det gäller arbetsmöjligheter för handikappade och därför tar man denna reform. Man skall inom AMS följa upp främjandelagen, man skall följa upp 6 000 anpassningsgrupper. Vi vet att främjandelagen inte tillämpas. Jag menar att om man skall lyckas med en reform som denna, krävs det fler tjänster än dessa 350 — och det hade även sysselsättningsutredningen begärt.
Herr talman! Jag noterar att Börje Nilsson tar tillbaka det uttalande han gjorde i sitt huvudanförande och det är ju rimligt. Den här resursförstärkningen är, som jag tidigare sagt, den största som gjorts till verket, och den har kommit till stånd för att ge en individuell handledning till de grupper som i första hand behöver det, nämligen de handikappade och ungdomarna. Bilförmånen har jag alltså tagit upp trots att sysselsättningsutredningen icke haft den med i sina förslag. Vad gäller samordningen av direktiven för utredningsarbetet, som Börje Nilsson efterlyser, är det klart att vi ser på dem gemensamt. Men det är socialdepartementet som har ansvaret. Arbetet kommer, som jag sade förut, att sättas i gång omedelbart.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en rad av år väckt motioner i riksdagen om de handikappades villkor. Våra krav har varit att staten måste vidta åtgärder för att garantera de arbetshandikappade meningsfullt arbete och därmed bryta den diskriminering som i dag finns på arbetsmarknaden genom att de som inte kan få jobb på öppna marknaden placeras på en B eller C-arbetsmarknad eller mot sin vilja tvingas acceptera en förtidspensionering. Riksdagen har hittills avslagit vänsterpartiet kommunisternas förslag, och problemen är fortfarande lika olösta som de tidigare varit. Allas rätt till ett jobb är för folkpartiets del beroende av om effektivitet kan uppnås och av att arbetet — i alla sammanhang — måste drivas enligt affärsmässiga principer. När arbetsmarknadsministern vädjar att ”alla goda krafter måste samarbeta” och nämner arbetsköparna som en av dessa goda krafter bevisar det att någon analys av orsakerna till det s.k. arbetshandikappet inte har gjorts. För folkpartiet är ”goda krafter” detsamma som de onda krafter som orsakar utslagningen m.m. Jag har svårt, herr arbetsmarknadsminister, att finna logiken.

Svaret skulle kanske inte passa regeringens politiska vilja och målsättning. Därför slår ni bara helt frankt fast att ”alla torde inte efterfråga arbete”. Ca 2 000 ungdomar under 24 år förtidspensioneras varje år, därför att det är människan som skall anpassas till jobben och inte tvärtom, vilket vore det rimliga. Förtidspensioneringen har blivit en permanent företeelse för handikappade och då främst för de unga. Svårigheten för ungdomen att komma in på arbetsmarknaden skapar dessutom nya utslagningar, som i sin tur kräver speciella åtgärder för att hjälpa dem som drabbas till rehabilitering. Det är inte bara ungdomar med handikapp —- i vanlig mening - som erfordrar ett åtgärdsprogram utan även de som i stället för att få jobb efter skolan råkar in i drogbruk eller liknande. Problemet är alltså större än vad som representeras genom olika handikapporganisationer. Att nalkas problemen utifrån dessa utgångspunkter innebär ett underkännande av regeringspropositionen. Arbetsmarknaden måste förändras så att ”arbete åt alla” kan bli en realitet och inte, som regeringen föreslår i sin proposition, arbete åt en del. Ett kraftfullt stöd till det s.k. Södertäljeförsöket är ett nödvändigt led i det här arbetet. Erfarenheterna från Norge av liknande försök och de klara positiva erfarenheter som redan vunnits i Södertäljeförsöket talar till förmån för kraven i vpk-motionen. Vi har anslutit oss till sysselsättningsutredningens förslag om en utvidgning av Södertäljeförsöket och ställer kravet att regeringen av riksdagen ges i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag härom. Regeringen vill förhala frågan och tar då till argumentet om en utvärdering. Givetvis skall vi utvärdera försöket, men det står klart utan utvärdering att de resultat som uppnåtts är vida överlägsna alla tidigare erfarenheter, även när det gäller kostnaderna på sikt. Utöver detta bör regeringen erhålla riksdagens uppdrag att i samråd med kommuner och landsting initiera en bred arbetsrehabiliterande verksamhet inom hela vårdsektorn. Det går inte att, som man antar i propositionen, slussa de här människorna direkt från en institution till ett jobb. Redan under vårdtiden på mentalsjukhus och andra vårdanstalter måste en arbetsrehabiliterande verksamhet sättas in. Annars blir det samma resultat som nu: När vården är avstökad skall arbetsträning och jobb ta vid, och ett glapp uppstår. Den vårdade får svårt att kliva över det glappet. Därför måste en bred arbetsrehabiliterande verksamhet komma i gång under vårdtiden. En central metodutvecklingsenhet för rehabiliteringsverksamhet måste också till. Men den får inte på ett teoretiskt sätt fjärma sig från problemen — den måste i enlighet med en reservation i NYR-utredningen få en direkt fältanknytning. Huvudinriktningen bör också vara mot den tunga sociala och socialmedicinska problematiken. De största problemen från rehabiliteringssynpunkt återfinns bland drogmissbrukare, hos dem som, som man säger i vanligt tal, super och knarkar. När det här i huset förs debatter om olika nykterhetsfrågor blir det ofta skendebatter. Den verkliga problematiken och de verkliga rehabiliteringsåtgärderna tas inte upp. Jag skulle vilja rekommendera dem som skall ut och tala om nykterhet på ”Kristi Flygardag”: Försök sätta er in i problematikens verkliga kärna, i varför drogmissbruk uppstår. Då först kan ni få insikt om vad som måste till för att råda bot på problemen. Vänsterpartiet kommunisterna ansluter sig till förslaget om att inrätta ett arbetsmarknadsinstitut. Men vi har starka skäl för invändningar mot förslaget i propositionen om hur det skall organiseras. Vi hävdar att arbetsmarknadsinstitutets verksamhet inte bör ha samma beskrivning som arbetsmarknadsutbildningen, nämligen att den skall utgöra en kvalificerad arbetsförberedelse. Vi tror att en annan ansvarsfördelning är att föredra. Vi föreslår att skolöverstyrelsen skall stå som huvudman och att verksamheten skall integreras med arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsmarknadsministern uttalade sitt gillande av de ståndpunkter som anförts av hans föregångare, av utredningen om yrkesinriktad rehabilitering och av nya utredningen om yrkesinriktad rehabilitering. Dessa hävdar att rehabiliteringsresurserna i första hand måste användas för dem som man kan förutsäga kommer att återvända till sitt arbete. De som inte kan placeras in i företagens lönsamhetskalkyler skall få någon form av sysselsättningsterapi i kommunal eller landstingskommunal regi. Den här inställningen skall uppenbarligen prägla verksamheten vid AMI. Det är de sämst ställda som kommer att drabbas av detta, och bland dem de som nu är aktuella för de s.k. OT-kurserna. Dessa riktar sig till en speciell målgrupp, som i en PM från skolöverstyrelsen beskrivs på följande sätt: ”Kursdeltagarna utgör en synnerligen heterogen grupp beträffande bakgrund, förkunskaper, handikapp och förutsättningar. Många saknar ett eget livsmönster, de har levt i institutionsform och passiviserats, där kraven som ställts på dem enbart har varit att vara till så litet besvär som möjligt för omgivningen.” Det är uppenbart omöjligt att för dessa kursdeltagare på förhand göra någon sannolik bedömning av habiliteringsresultatet. Med nuvarande inriktning och anknytning till AMU-centren finns möjligheter att pröva olika vägar i Vänsterpartiet kommunisterna avvisar bestämt den snäva inriktning av rehabilitering och habilitering som propositionens förslag skulle komma att innebära. I NYR:s rapport heter det bl.a.: ”För sökande som inte kan tillgodogöra sig eller få något utbyte av insatserna är det knappast heller meningsfullt och i en del fall t.o.m. till skada att hänvisa till institutet.” Detta kan inte betecknas såsom någonting annat än en kvalificerad smörja, som regeringen med arbetsmarknadsministern i spetsen reservationslöst har ställt sig bakom. För vilka skulle habiliterande eller rehabiliterande insatser vara skadliga? För dem som år efter år sitter låsta på institutioner för utvecklingsstörda? För dem som likaså år efter år sitter låsta i rullstol, antingen i hemmen eller på någon långvårdsinstitution? Vi kan inte se den ovan citerade formuleringen som något annat än ett försök att smita från ansvaret för de sämst ställda, de som näringslivet inte betraktar såsom lönsamma och som man uppenbarligen inte heller är beredd att ge en plats inom skyddat arbete. Ändå har riksdagen nyligen antagit en lag om regionala stiftelser för skyddad verksamhet, där såsom enda målsättning uttrycks att verksamheten skall bedrivas effektivt och med iakttagande av affärsmässiga principer. Parollen arbete åt alla framstår mot denna bakgrund alltmer som en ren och skär cynism. Och med den totala uppslutning som denna politik hittills har fått från de borgerliga partierna och socialdemokraterna framstår vänsterpartiet kommunisterna såsom det enda parti som ville lägga en reell innebörd i orden och kämpa för vars och ens rätt till ett arbete oavsett handikapp. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför att AMI inordnas under skolöverstyrelsen och att deras verksamhet bör anknytas till AMU-centren. Vi föreslår också att OT-kurserna inom AMI i fortsättningen bör bedrivas i oförminskad omfattning och med samma målsättning som f. n. Sysselsättningsutredningens paroll arbete åt alla skulle kunna överföras till propositionen, om parollen bara ändras till arbete åt en del, för det är inriktningen i regeringsförslaget. Utsorteringen av människor ur arbetslivet eller en stängd dörr för den ungdom som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden måste förhindras. Lars-Ove Hagberg har tidigare i dag berört dessa frågor, men jag vill ta upp ytterligare en åtgärd såsom komplement. Det går inte att överlåta åt de fria marknadskrafterna — arbetsköparna och kapitalisterna — att avgöra vilka som skall få jobb och vilka som skall ställas utanför. Det skall vara en obligatorisk arbetsförmedling med innebörd att arbetsförmedlingen bestämmer vem som skall ha det jobb det är fråga om. Rolf Wirtén slog sig för bröstet i sitt huvudanförande och framhöll — jag återkommer till det som har debatterats ett par gånger tidigare — att AMS nästa budgetår får 350 nya tjänster, främst för platsförmedling. Med den låga målsättning som Rolf Wirtén ger uttryck för är det möjligt att förstärkningen räcker, men om man verkligen vill göra en insats kan de 350 nya tjänsterna inte räcka till. Läget för handikappade förbättras inte nämnvärt genom regeringens förslag. I september var 27 137 personer registrerade såsom arbetshandikappade. Av dessa fick 332 reguljära anställningar. Med halvskyddat jobb, arbete vid verkstäder för skyddat arbete och arkivarbete blev det totalt 772 arbetsplaceringar, vilket är mindre än 3 96 av samtliga. I väntan på jobb kvarstår ungefär 19 900 människor. Dessa siffror är alltför allvarliga för att kunna elimineras — eller ens till en del elimineras — utan att det vidtas inskränkningar i det privata näringslivets möjligheter att välja och vraka. Det fordras både en främjandelag som i praktiken är tvingande och en obligatorisk arbetsförmedling, som vpk föreslår, om det skall kunna ges innehåll åt parollen arbete åt alla. Herr talman! Jag skulle slutligen vilja säga något om hjälpmedel för handikappade, en sak som också berörts tidigare. Behovet av arbetsbiträden är stort för vissa personer, t.ex. blinda, för att de skall kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Här kan som exempel nämnas personer som är verksamma inom administrativt arbete med mycket skriftligt material. Här kan arbetsbiträde behövas kanske hela eller nästan hela dagen. Förslaget i propositionen är i det stycket otillräckligt. 20 000 kr. som tak när det gäller stöd i form av arbetsbiträde innebär inte mer än ungefär ett tjugoprocentigt stöd för helt år. Det måste finnas möjlighet att när så erfordras ge stöd i förhållande till hur stort behovet är av arbetsbiträde. I vissa fall måste man kunna helt ersätta kostnaden för heltidsanställt arbetsbiträde. Vpk kräver återigen att bilen skall bedömas som tekniskt hjälpmedel. Regeringen kryper, som jag ser det, ånyo undan detta krav och föreslår i stället höjning av taket i nuvarande regler. Den nuvarande inkomstgränsen för helt bidrag till bil höjs från 28 000 till 31 000 kr. Taket där utbetalning av bidrag upphör höjs från 44 000 till 47 000 kr. i årsinkomst. Vidare förändras beräkningsgrunderna något, och arbetsmarknadsministern skyndar att fylla på med att detta har handikapporganisationerna krävt i många år — därmed skulle allt vara frid och fröjd. Nu är det på det viset att detta krav är bara ett andrahandsyrkande från dessa organisationer. Förstahandsyrkandet, att bilen skall föras upp på förteckningen över tekniska hjälpmedel, tiger Rolf Wirtén stilla om. I stället säger han att ytterligare åtgärder måste utredas. Vad är det som behöver utredas när det gäller bilen som tekniskt hjälpmedel? Är det behovet av bil? Är det kostnaderna för bilen? Är det hur staten skall kanalisera över pengar till sjukvårdshuvudmännen, eller vad är det? Enligt vårt förmenande finns det inget att utreda. Många års erfarenheter från bidragsoch lånegivning för inköp av bilar till handikappade räcker för ett ställningstagande. Åren 1976, 1977 och 1978 har riksdagen ställt sig bakom kraven i vpkmotionerna om bilen som tekniskt hjälpmedel, men nu säger regeringen att den måste utreda. Det är fantastiskt vad trögtänkt det är i kanslihuset. När regeringen struntar i riksdagens beslut och uttalanden som riksdagen gjort är det inte mot riksdagen som regeringen är nonchalant. Det är mot de handikappade, mot dem som behöver bilen för att kunna utnyttja kulturen, för att komma till och från ett jobb, för att kunna berika sin fritid med utflykter utanför hemmet, precis som alla andra. Det är mot dessa människor regeringen visar sin nonchalans. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga yrkanden i de vpk-motioner som behandlas i betänkandet.

Herr talman! Det har nu gått tolv år sedan riksdagen beslutade att om Vindelälven inte byggs ut skall det berörda området kompenseras för mistade arbetstillfällen. Det gällde arbetstillfällen i storleksordningen 500-600 under en tioårsperiod, och efter utbyggnaden ansåg man att över 100 arbetstillfällen skulle behövas för att serva kraftverken. Frågan om utbyggnad eller inte utreddes ytterligare mellan 1967 och 1970. Våren 1970 beslutade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att älven skulle bevaras outbyggd. Regeringen utlovade kompensation. Vindelälven var ju helt färdigprojekterad för utbyggnad. Mer än sex år förflöt utan att den socialdemokratiska regeringen gjorde någonting nämnvärt. Ett visst mindre extra bidrag till vattenoch avloppsanläggningar utgick av arbetsmarknadsskäl under åren 1973-1975. Vindelälven lades ned som flottled 1976. Det ställdes då större krav på väg 363, som följer Vindelälven ett långt stycke. Den var i så miserabelt skick att den långa tider t.o.m. var oframkomlig. Varje väg som är i så dåligt skick måste upprustas, särskilt när virkestransporter överflyttas från flottled till väg, oavsett om vägen går längs Vindelälven eller finns någon annanstans i landet. Av det anslag på 100 milj.kr. som nu föreslås till Vindelådalen skall 40 milj.kr. gå till upprustning av den s.k. Ammarnäsvägen. Denna kan på visst sätt jämföras med väg 363, som jag nyss talade om. Färdigställandet av Ammarnäsvägen har pågått i etapper med beredskapspengar. Det som nu föreslås är en viss tidigareläggning. Av de 55 milj.kr. som återstår avdelas 15 milj.kr. till ett hälsocenter i Vindeln, som riksdagen tidigare har uttalat sig positivt om. Den frågan ingick som en beställning i direktiven för utredningen om ersättning till Umeå universitets utveckling, om statens bakteriologiska laboratorium inte omlokaliserades till Umeå som det finns ett riksdagsbeslut om. Vindeälvspaketet har således på det sättet avtappats på 15 milj.kr. i förhållande till vad som var planerat i den departmentspromemoria som gjordes upp under trepartiregeringens tid. Det är bra att ett hälsocenter kommer till Vindeln, men det skulle ändå ha kommit till stånd. Härefter återstår 40 milj.kr. Det är den summan som kan ses som särskilda åtgärder i Vindelådalen. Det är resultatet av tolv års väntan. Det är magert, men ingen från något annat parti än centern har motionerat om att förbättra det s.k. paketet. Vindelälvsområdet har tagit stor skada under den långa väntetiden. Många har blåst i trumpeterna för att riksdagens löfte från 1967 skulle uppfyllas — nu lyser de med sin frånvaro både som talare i denna debatt och som motionärer. Den socialdemokratiska regeringen var passiv i sex år. Trepartiregeringen lade inte heller fram något förslag under sin tvååriga levnadstid, men den använde en del av tiden till att få fram mer bestående arbetstillfällen, och det var väl i och för sig bra. Så fick inte Åsling fram pengarna från Mundebo, har det sagts. Och nu kommer äntligen 40 milj.kr. som basuneras ut som 100 milj.kr. — 60 miljoner av dessa 100 miljoner gäller alltså tidigareläggning av insatser som ändå i en nära framtid skulle ha gjorts. Det gäller såväl hälsocentret som Ammarnäsvägen. Vindelådalens folk har känt sig lurat under en lång tid, och det är inte utan att man känner sig lurad också i dag. De flesta har talat vackert om Vindelådalen, men den hand som sträckts fram har hittills varit tom. Bland de motioner som denna proposition föranlett har vi också exempel på det. Den socialdemokratiska motionen t.ex. innehåller inte en enda krona utöver vad som föreslås i propositionen trots att den flaggar med 100 milj.kr. Motionärerna måste naturligtvis veta om detta, men de har ändå försökt förleda folk att tro något annat. Det är klart att Vindelälvsområdet också framdeles bör ha samma rättigheter, bl.a. i form av beredskapsarbete och regionalpolitiska insatser, som andra motsvarande delar av landet har. De socialdemokratiska motionärerna från mitt hemlän yrkar inte på att beredskapsmedel skall anvisas i särskild ordning till Vindelådalen, och socialdemokraterna i utskottet har inte heller velat nappa på propån i den riktningen som jag har framfört. Det är klart att människor känner harmens rodnad när politiker så oförblommerat försöker lura dem. I dag har vi ju ett betydligt kärvare ekonomiskt läge än för några år sedan. Detta har naturligtvis påverkat paketets storlek och innehåll. Det har också påverkat motionärernas möjligheter att yrka på anslagsökningar. Det är endast från centerpartistiskt håll som förslag har framförts om en ökad insats utöver propositionen. Det är ingen stor ökning, som vi yvs över på något sätt, men vi menar att det är vad som är möjligt att åstadkomma med hänsyn till det föreliggande förslaget. Det förslag som vi framför från vårt håll motsvarar i stort sett bara penningvärdeförändringen sedan den tid då det var meningen att trepartiregeringens. förslag skulle ha framlagts. Om man vidare beaktar den krympning som Vindelälvspaketet nu har fått genom att folkpartiregeringen har stoppat in hälsocentret från ett annat s.k. ersättningspaket, framstår centerförslaget som ännu mer befogat. Det har också den inriktning som förre industriministern ville ge åt åtgärderna i Vindelådalen, nämligen långsiktiga arbetstillfällen. 10 milj.kr., fördelade på fem år, till utvecklingsfonderna i Västerbotten och Norrbotten för speciella åtgärder i Vindelådalen, borde — enligt den erfarenhet som utvecklingsfonden i mitt hemlän har av liknande riktade insatser — kunna ge mellan 200 och 300 nya arbetstillfällen enbart inom Västerbottensdelen. Men utskottet — med undantag för centerpartisterna — säger nej till den här mycket begränsade åtgärden. I centermotionen tas också upp Vindelälvsområdets avgränsning. Det har definierats att omfatta Arvidsjaurs, Arjeplogs, Storumans, Norsjö, Lycksele, Vindelns och Vännäs kommuner. Det är ett väldigt område. Nu undantar regeringen Arvidsjaurs kommun. Inom det här stora området finns flera utbyggda älvar,t.ex. Ume älv och Skellefte älv. Såväl den socialdemokratiska regeringen som trepartiregeringen — liksom även folkpartiregeringen — har i trängda lägen räknat samman de regionalpolitiska insatserna inom hela detta stora område som bevis för att åtgärder trots allt har vidtagits i Vindelälvsområdet. Den helt övervägande delen av insatserna har emellertid gått till orter intill utbyggda älvar. Det avgörande felet i den här argumenteringen, herr talman, är att Vindelådalen givetvis har samma rätt till beredskapspengar och lokaliseringspolitiska insatser som jämförbara delar av landet i övrigt. Att Vindelådalen har den möjligheten innebär ju inte att det är fråga om några speciella åtgärder där. Man tycker naturligtvis i Vindelådalen att detta är en ganska ful advokatyr. Jag instämmer helt i det. Jag hoppas att inte några sådana argument skall komma in i debatten i dag. För att här i riksdagen nu verkligen säkra att Vindelådalen och orter närmast den skall främst avses och prioriteras i riksdagsbeslutet om stöd till Vindelådalen borde riksdagen kunna säga det klart ut. Menar man inte detta — att Vindelådalen skall ha sin kompensation? Många i Vindelådalen undrar om man kommer att dras vid näsan av fagra löften än en gång. Menar inte majoriteten att det är Vindelådalen och andra direkt berörda områden som nu skall kompenseras? Jag fordrar nästan att utskottets talesman — och statsrådet, som ju också är här i kammaren — kan svara ja på den frågan. Jag litar givetvis på de lokala myndigheternas prioritering och det decentraliserade remissförfarande som föreslås om hur och var insatserna skall sättas in. Men det är ändå regeringen som enligt propositionen skall besluta. Jag skulle ha känt mig tryggare om man på länsnivå hade haft beslutanderätten. Med den uppläggning som propositionen har är detta knappast möjligt. Vi har ju faktiskt ingen god erfarenhet av hur regeringar behandlar Vindelådalen.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

Herr talman! Även om jag representerar mitt parti — moderata samlingspartiet — på den s.k. Stockholmsbänken, så är jag en Vindelådalens son. Jag är nämligen född och uppväxt vid Vindelälven och känner därför mycket väl till förhållandena där uppe och det folk som bygger och bor i ådalen. Populärt skulle man kunna uttrycka det så, att jag har mitt hjärta i Vindelådalen. Mot denna bakgrund är det självklart att den fråga som vi nu diskuterar engagerar mig. När arbetsmarknadsutskottet behandlade Vindelälvspaketet var jag tyvärr sjuk och kunde inte närvara. I annat fall hade mitt namn också stått under betänkandet. I den här debatten vill jag anföra några synpunkter som jag anser böra protokollföras. Jag tycker att vi skall påminna varandra om vilken stämning som rådde i denna församling när vi för rätt många år sedan beslutade om att Vindelälven inte skulle utbyggas. Riksdagen var då inte enig om det beslutet. En del ansåg att en utbyggnad borde ske, andra pläderade och röstade för att älven icke skulle utbyggas utan att den skulle bevaras till glädje — menade man — för kommande generationer. Det blev en majoritet som röstade emot en utbyggnad. Men var man oenig i själva utbyggnadsfrågan, så var riksdagens ledamöter, alla kategorier, eniga om att Vindelälvsområdet skulle kompenseras rejält. Man skulle svara för att de människor som bygger och bor i Vindelådalen skulle ha möjligheter till sysselsättning och utkomst.

Vad blev det av de löftena? Jan-Ivan Nilsson var inne på den frågan. De som huserade i kanslihuset på den tiden —socialdemokraterna — hade nästan 10 år på sig, efter rixsdagsbeslutet om Vindelälven, att se till att någonting rejält hände. Men löften förblev löften och ingenting annat. Och jag förstår, i likhet med Jan Ivan Nilsson, att folket däruppe misströstade. Det gällde alla människor — det spelade ingen roll vilka partisympatier de hade. De var besvikna och många kände bitterhet. Nu har det i alla fall — det måste man säga — börjat hända saker. Vi har på vårt bord ett förslag om en satsning på 100 milj.kr. till Vindelådalen. Får jag säga att jag inte tycker det är en tillräcklig satsning, men det är ett icke föraktligt initiativ. De som bor däruppe är ju inte vana vid sådana här satsningar. Riksdagsledamöter från Norrland tillhörande det socialdemokratiska partiet, har motionerat om ytterligare satsningar utöver regeringens 102 förslag. Vi brukar, herr talman, i det här huset tala om överbud. Detta är ett skolexempel på överbudspolitik. När socialdemokraterna under många år Nr 104 hade möjligheter att agera gjorde man ingenting, man hade tydligen inga Torsdagen den möjligheter att påverka sina partivänner i kanslihuset. Vid arbetsmarknads 15 mars 1979 utskottets behandling av årets motion backade inte ens de socialdemokratiska ledamöterna upp förslagen. Jag tror också att det alerta folk som bor uppe i Vindelådalen kommer att förstå att det rör sig om överbudspolitik och skapande åtgärder ingenting annat. i Vindelälvsområ När det gäller centerpartiets reservation nr 1, så sympatiserar jag i och för — der sig med den. Men jag tycker att den är något förhastad. Även om jag suttit vid utskottets bord då frågan behandlades har jag inte följt med. Frågan om att 10 milj.kr. skall tillföras utvecklingsfonderna i Västerbottens och Norrbottens län under en S-årsperiod kommer upp till riksdagsbehandling senare i vår. Herr talman! Jag tycker att satsningen är för låg. Men jag vet att det råder besvärligheter rent budgetmässigt. Jag tror också att människorna i Vindelådalen trots allt känner en viss, om än begränsad, tacksamhet för de 100 miljonerna. Man noterar också en annan sak: Vinden har vänt. Regering och riksdag satsar pengar till Vindelådalen.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

Herr talman! Bara en upplysning. Frågan om medel till utvecklingsfonder rent allmänt kommer upp här i riksdagen senare i vår. Däremot, herr Fridolfsson, kommer inte frågan om en specialdestinering av pengar till utvecklingsfonden i Norrbotten och Västerbotten upp någon gång senare i vår.

Det är inte förrän nu som det börjar rulla något litet. Så förfärligt snabbt gick det alltså inte ens under trepartiregeringens tid. Under en tid i riksdagsarbetet hörde Vindelälven till det som man ofta diskuterade såväl inne i kammaren som utanför kammaren. Därefter har beslut tagits och erinringar gjorts om särskilda statliga åtgärder som skulle säkra såväl snabba tidsbegränsade som mer varaktiga arbetstillfällen. Sådana särskilda satsningar skulle kompensera berörda kommuner för det bortfall av arbetstillfällen som riksdagsbeslutet om att undanta Vindelälven från kraftutbyggnad medförde. 103 Både Jan-Ivan Nilsson och Filip Fridolfsson hari sina anföranden redovisat ärendenas gång när det gäller besluten om satsningar. De har också beskrivit de löften som givits och hur dessa löften uppfattats av människorna i Vindelälvskommunerna. Jag skall därför inte upprepa allt det. Jag vill säga att vissa satsningar har gjorts. Som svar på en fråga jag ställt redovisade arbetsmarknadsminister Wirtén i december i fjol en rad sådana satsningar. Men varken de satsningarna eller det som nu föreslås i den aktuella propositionen motsvarar de utfästelser som riksdagen har gjort. Det är mot den bakgrunden som vi i motionen 1978/79:670 begärt förslag från regeringen som bättre skulle motsvara det som tidigare har utlovats. Det är ett rättmätigt krav, menar vi, från kommunerna utmed Vindelälven att de nu skall få reella möjligheter att klara upp de svåra sysselsättningsproblem som de länge har dragits med. Utskottet talar i sitt betänkande om att det man nu har förelagt riksdagen att besluta om skall vara ett led i strävandena att långsiktigt förbättra sysselsättningsmöjligheterna i området. Som ett led i dessa strävanden skulle förslaget kunna godtas, men när man samtidigt — i samma mening — säger att detta är en engångsinsats är det inte underligt att det blir reaktioner. Kommunerna där uppe skall alltså veta att nu blir det inte mer av insatser, nu får de nöja sig med fredsförband och de sedvanliga lokaliseringsåtgärderna. Riksdagen har obestridligen gjort långtgående åtaganden. Kommunerna i Vindelälvsområdet har presenterat egna ambitiösa projekt, som nu föreliggande förslag inte ger dem möjligheter att förverkliga. Det behövs därför ytterligare åtgärder. Sådana påyrkar vi i vpk-motionen, som jag yrkar bifall till.
Herr talman! I hopp om att vi skall kunna avgöra det här ärendet före middagspausen skall jag inskränka mig till några få meningar. Jag vill konstatera att det måste ses som något mycket positivt att vi i dag är beredda att gå till beslut om särskilda insatser för att ge stöd och sysselsättning åt hårt drabbade kommuner i Vindelälvsområdet. Om det är något som grumlar glädjen är det att det har förflutit så lång tid sedan riksdagen 1967 fattade beslut om att inte bygga ut Vindelälven men väl lovade vidta bestående lokaliseringspolitiska åtgärder i området. Trots att betydande insatser har gjorts för att främja sysselsättningen här uppe har regeringen ansett det motiverat — också mot bakgrund av vad som beslöts av riksdagen så sent som 1976 — att anvisa särskilda medel för ytterligare sysselsättningsskapande åtgärder i Vindelälvsområdet. Bara en liten kommentar till det inlägg Jan-Ivan Nilsson gjorde. Han frågade vad vi menade. Vad vi menar framgår klart av betänkandet.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
Herr talman! Utskottets talesman gick inte i svaromål på mitt anförande. Han ville göra sitt anförande så kort att vi kunde rösta före middagsrasten. Den värderingen kanske är signifikativ för det värde man sätter på löftena till befolkningen i Vindelådalen. Maten måste gå före!
Herr talman! Jag bestrider att centerns förslag skulle ge det antal arbetstillfällen som Jan-Ivan Nilsson påstår. Den vilja vi här har presenterat är att åstadkomma 100 friska miljoner.
Centerns förslag är naturligtvis blygsamt, men det skulle ändå ge möjligheter till ytterligare 200-300 arbetstillfällen. Det är inte så litet i det här området.
Jan-Ivan Nilsson bjuder över detta med 2 96.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande 34 har vi från utskottets socialdemokrater fogat två reservationer. Den första reservationen handlar om den i propositionen föreslagna undantagsregeln att näringsidkare med en bruttoomsättning understigande 20 basbelopp ej skall omfattas av skyldigheten att avsluta bokföringen med ett årsbokslut, dvs. resultaträkning och balansräkning. Med nuvarande basbelopp kommer gränsen enligt propositionens förslag att vara 262 000 kronor, vilket vi ifrån reservanternas sida anser vara ett för högt gränsvärde. Vi anser i stället att det är mer befogat att sätta gränsen vid tio basbelopp eller 131 000 kronor. Detta görs mot bakgrunden av att syftet med undantagsregeln är att undanta de rena småföretagen från skyldigheten att upprätta årsbokslut. Jag vill också påpeka att gränsvärdet i vissa fall skall kunna överskridas utan att detta medför skyldighet att upprätta årsbokslut och att vissa poster som ligger utanför räkenskaperna men som skall behandlas som intäkter i skattehänseende — exempelvis värdet av bostadsförmån och av bilförmån — inte omfattas av bruttoomsättningssumman och alltså inte kommer att påverka skyldigheten att upprätta årsbokslut. Som framhålles i propositionen har huvudsyftet med att införa jordbruksbokföringslagen varit att tillgodose det allmännas intressen på taxeringsoch skatteområdet. Med hänsyn till detta kan man enligt reservanternas mening ej sätta gränsvärdet för undantaget så högt som utskottsmajoriteten förespråkar. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen 1. När det gäller reservationen 2 så yrkar vi reservanter bifall till propositionens förslag till ikraftträdandetid och avslag på motionen 1978/79:65. Utskottsmajoriteten föreslår med bifall till motionen 65 att den nya regeln skall få tillämpas redan 1979 av de bokföringsskyldiga som har kalenderåret som räkenskapsår. Detta föreslås med anledning av att det eljest skulle komma att medföra tröskeleffekter för dessa bokföringsskyldiga.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

Herr talman! I detta skatteutskottets betänkande 34 behandlas propositionen 44 angående förslag till ny jordbruksbokföringslag. Den är avsedd för enskild person som driver jordbruk och skogsbruk — det är samma kategori näringsidkare som omfattas av den nu gällande jordbruksbokföringslagen. I stora drag har utskottet i sin helhet tillstyrkt propositionen. Reservation har endast lämnats på två punkter. Det är beträffande bestämmelser som medger undantag för uppgörandet av årsbokslut för bokföringsskyldiga vars årliga bruttoomsättningssumma inte överstiger 20 basbelopp, och det är beträffande ikraftträdandet av bokföringslagen. Beträffande undantag från skyldighet att upprätta årsbokslut har socialdemokraterna, som Olle Westberg framhållit, reserverat sig. De anser att gränsen här borde sättas vid tio basbelopp. I reservationen framhålles att det finns anledning att i inledningsskedet gå fram med en viss försiktighet när det gäller undantag från årsbokslutsreglerna i jordbruksbokföringslagen. Motiveringen är ganska egendomlig med tanke på dels att det tidigare inte funnits skyldighet att upprätta årsbokslut, dels att socialdemokraterna vid införandet av nu gällande bestämmelser år 1972 med skärpa framhöll den särställning som jordbruket intog — detta bl.a. påvisat genom införandet av den s.k. restvärdesregeln vid avskrivningar med åtföljande befrielse från uppgörande av bokslut. Den inställningen verkar det som om man nu från socialdemokratiskt håll har frångått. Själv anser jag att beloppsgränsen ingalunda är för hög, snarare tvärtom. Nog är det väl ganska orimligt att kräva samma bokslutsregler för ett familjejordbruk som för ett storföretag. För beskattning och kontroll är det från granskningssynpunkt ingen skillnad om årsbokslut upprättas eller inte. Bokföringsmaterialet skall bevaras i tio år, och några sakargument mot propositionens förslag har ju inte framförts. I sitt inlägg framställde Olle Westberg i Hofors saken ungefär så, att det skulle vara en skillnad när det gäller möjligheterna att kontrollera vederbörandes deklaration. Jag kan emellertid inte finna att det här föreligger någon skillnad. Att uppgöra bokslut är ju närmast för den enskilde en fördel, och med den relativt ringa omfattning en rörelse som jordbruk ändå har kan det inte innebära några problem från kontrollsynpunkt. Utskottet tillstyrker också propositionens förslag att bokföringslagen ändras så att bokslutsskyldigheten även där blir gällande först när omsättningen överstiger 20 basbelopp. Propositionen föreslår att lagen träder i kraft den 1 januari 1980. Enligt nu gällande bokföringslag skall bokslut upprättas därest omsättningen överstiger 200 000. För att undvika att en deklarant på grund av en mindre omsättningsökning under innevarande år skulle bli skyldig att upprätta bokslut för 1979 års verksamhet men kanhända sedan ånyo vara befriad från detta, så föreslår utskottet att gränsen för skyldigheten Torsdagen den att upprätta bokslut när omsättningen överstiger 20 basbelopp skall tillämpas redan vid 1980 års taxering. Socialdemokraterna har reserverat sig även mot detta. Man talar om särskilda förmåner som befrielsen skulle innebära. Ja, det är en förmån på så vis att vederbörande blir fri från det arbete som det innebär att göra upp bokslutet, men från skatteoch kontrollsynpunkt innebär det ingen förändring. Förslaget innebär endast en förenkling för den enskilde deklaranten.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

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas bl.a. en motion 1977/78:964 av Karl-Eric Norrby och mig. Enligt beslut skall innehavare av jordbruksfastighet övergå till deklaration efter bokföringsmässiga grunder, och detta har skett successivt. Den sista gruppen är de som under 1976 hade en bruttoinkomst under 20 000 kr. För dessa inträder bokföringsskyldighet den 1 januari 1979, och 1980 skall deklarationen upprättas enligt bokföringsmässiga grunder. För dessa småjordbrukare innebär deklaration efter bokföringsmässiga grunder i regel ingen ändring i själva beskattningen. Däremot åsamkas de besvär genom administrativt krångel och byråkrati som de inte kan klara själva. Det är i regel pensionärer som har haft så här låga inkomster och har kommit med i den sista gruppen. Det kan vara pensionärer som har enstaka djur, ingen eller liten maskinuppsättning osv., men den fastighet de bor på är taxerad som jordbruksfastighet och då kommer de med och måste deklarera efter ett annat system. De har tidigare deklarerat själva efter kontantmetoden och det kan de klara av, men det nya systemet klarar de inte utan måste anlita hjälp. Det kommer att förorsaka dem både långa resor och kostnader. Vi motionärer har för den skull föreslagit att dessa människor skall slippa detta byråkratiska krångel. De borde kunna få deklarera som förut — från skattesynpunkt skulle det inte ha någon inverkan. Nu säger skatteutskottet att det av principiella och praktiska skäl är olämpligt att ha två skilda system för redovisning av inkomst av jordbruksfastighet och därför avstyrker man motionen. Någon som helst känsla för människor har inte utskottet haft. Herr talman! Jag inser det omöjliga i att yrka bifall till motionen, men jag kan inte vid detta tillfälle underlåta att beklaga att det är så svårt att minska byråkratin i detta land. Den får genom detta beslut en ytterligare påspädning, och det är beklagligt. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Riksdagen har redan för ganska många år sedan fattat principbeslut om övergång till bokföringsmässig redovisning av inkomst av jordbruk, och det lades upp en ganska lång övergångstid där vi nu har kommit till den sista etappen. Jag tror att Bertil Jonasson något förstorar de problem som kan uppstå. Det finns faktiskt, med de bestämmelser som gäller, ett ganska så enkelt system också vid den bokföringsmässiga redovisningen. Det är första gången vederbörande skall deklarera som det kan vara vissa svårigheter, men jag tror att vi också måste inse värdet av att ha ett likartat system. Jag förstår att en del som står i begrepp att lämna det gamla systemet och har varit vana vid det reagerar mot det nya. Men vi skall inte förstora svårigheterna alltför mycket.

Herr talman! Herr Josefson säger att det är ett enkelt system, och nog kan det tyckas vara så och kan bli så för människor som är vana att sköta papper. Men ser vi på utvecklingen och på de verkliga förhållandena så finns det i speciellt skogsbygderna och även i mellanbygderna fortfarande ovanligt många småjordbruk, som har skog och kanske också djur. Men det finns också personer som bara har en jordbruksfastighet som de bebor och som de vill bebo den tid de kan, och de måste nu gå över till det nya systemet. Visst kan det vara riktigt som Stig Josefson säger, att det är enkelt bara man kommer i gång, men det är väldigt många som inte har möjlighet att klara detta. Det har i många fall klagats på vanliga deklarationsblanketter, som är flera hundra gånger enklare att klara än den här redovisningen. Därför vill man försöka göra det rimligt för dessa människor. De känner sig hårt trängda i detta läge och kan inte inse att detta har varit nödvändigt. Det hade, herr talman, varit möjligt att ge dem en respittid. Det är nu flera bilagor som skall lämnas in, och det blir mera papper. Man har tidigare haft två system, och jag tycker att man under en längre period skulle kunnat ha kvar dem. Det hade varit möjligt och hade varit till fördel för dessa människor.